Herr talman! Den reform som riksdagen i dag preliminärt skall besluta om är resultatet av ett långt utredningsarbete. Författningsutredningen, som arbetat med problemen i nära tio år, avlämnade sitt slutbetänkande redan 1963 med förslag till helt ny grundlag. Men kritiken mot utredningens förslag var mycket stark, både i den politiska debatten och i remissvaren. Det gällde såväl förslaget till ny regeringsform som förslaget till ny riksdagsordning. Det blev därför nödvändigt att gå ifrån den tilltänkta ramen för författningsfrågornas lösning och i stället föreslå delreformer inom ramen för 1809 års regeringsform, som i dag förutom den amerikanska konstitutionen är den äldsta gällande skrivna författningen i världen. Låt mig ett ögonblick erinra kammarens ledamöter om att 1809 års regeringsform, liksom de flesta andra grundlagar, tillkom under starkt yttre tryck och under inrikespolitisk oro. Detta ledde till att dess tillkomsttid snarare blev en fråga om veckor än om månader. Den i dag förelagda författningsreformen har i stället en fjortonårig tillkomsthistoria, och ändå utgör den blott en dellösning och i viktiga avseenden ett provisorium. Som konstitutionsutskottet framhåller i sitt betänkande är förslaget naturligtvis en kompromiss — och det är en kompromiss som få är helt nöjda med. Men den utgör ändå det bästa som det visat sig vara möjligt att nå enighet om mellan de fyra demokratiska partier som varit representerade i hela förberedelsearbetet. Det klart positiva med förslaget till författningsreform utgör självfallet avskaffandet av tvåkammarsystemet och därmed den oklarhet som hittills vid lådit det parlamentariska styrelsesättet här i landet. Väljaren kommer nu att på valdagen bestämt veta, att han vid detta tillfälle kan stödja eller fälla den sittande regeringen. Om väljarnas votum innebär ett stöd för bildandet av en ny regering, kommer detta att omedelbart ge utslag i bildandet av en ny regering. Denna reform innebär därför i demokratisk bemärkelse en klar förstärkning av folkstyret i vårt land. Förslaget till enkammarriksdag innebär också en reform av valsättet genom att man sökt skapa största möjliga proportionalitet mellan de nu i riksdagen representerade partierna. För att undvika riskerna med alltför stor partisplittring har man samtidigt föreslagit inrättandet av en spärr som verkar upp till fyra procent av de avgivna rösterna. Högerpartiet har som ett led i nu träffad kompromiss godtagit utformningen av detta valsätt i nuläget, även om vi reserverat oss beträffande antalet ledamöter i kammaren till förmån för 300 ledamöter i stället för 350 som konstitutionsutskottet stannat för. Det är emellertid angeläget att betona att vi även anser att detta valsätt utgör en provisorisk lösning en dellösning, som i dag stöds av alla partier. Men det hindrar inte att vi redan nu har anledning att se på vad man i framtiden kan komma att erbjuda för definitiv lösning av problemet med valsättet. För min egen del har jag under många år varit anhängare av ett system med majoritetsval. Ett mycket viktigt skäl för mig att förespråka majoritetsval är att det underlättar uppkomsten av ett tvåpartisystem. Uppkomsten av ett tvåpartisystem i Sverige skulle innebära en betydande ändring av den nu rådande partistrukturen, något som jag självfallet inte bara är medveten om utan även anser vara riktigt. Men det skulle också innebära en koncentrering av de politiska krafterna i Sverige i en socialistisk och en icke-socialistisk partigrupppering, vilket vore en fördel av många skäl. Den ungdomens främlingskap och vanmakt inför möjligheten att påverka samhället och förändra det — det problem som vi talade om i går — skulle kunna lättas, om våra politiska representanter i små valkretsar finge en intensivare och större kontakt med sina väljare än vad det nuvarande stela proportionella valsättet med stora valkretsar ger möjlighet till. Små valkretsar med majoritetsval skulle skapa en mer direkt opinionskontakt med väljarna, och väljarna — framför allt de unga väljarna — skulle snabbare och mer personligt kunna kanalisera sina politiska önskemål. Jag anser det därför angeläget att frågan om majoritetsval, trots det beslut i enighet som vi kommer att fatta här i dag, hålles levande, för att i framtiden kunna realiseras då opinionen inom partierna hunnit göra sig mer förtrogen med denna tanke. Låt mig avslutningsvis säga någonting om det demokratiska styrelsesättet i allmänhet. Demokrati får inte bara vara en fråga om teknik; det är minst lika mycket fråga om en attityd, en sinnets inställning, en benägenhet att respektera oliktänkande och att visa hänsyn till dessa. Det är också viktigt att det demokratiska styrelsesättet är grundligt förankrat hos alla medborgare, hos hela folket. Det räcker inte med att slå sig till ro med att demokratin en gång införts och att folkstyret i allmänhet verkar stabilt. Demokratin måste vinnas av varje generation på nytt. Inte minst debatten om möjligheterna att föra in de extrema vänstergrupperna i dag i ett demokratiskt tänkande och handlande visar detta. De demokratiska spelreglernas utformning är härvid utomordentligt betydelsefull. Det är lika betydelsefullt att medborgarna rätt förstår, att mot en demokratisk form måste svara ett demokratiskt innehåll. Det är, herr talman, mot den bakgrunden jag vill se dagens partiella författningsreform som ett steg på vägen mot en bättre fungerande demokrati i Sverige.

Herr talman! Det föreliggande kompromissförslaget i författningsfrågan karakteriseras av mycket betydande och allvarliga brister och svagheter. I de flesta anförandena i dag har detta redan omvittnats. Det var väl också så att när kompromissen ingicks så var det angelägenhelen hos kompromissmakarna att komma fram till någon lösning som var störst. Innehållet i kompromissen kom i andra hand. Många av dem som i dag är beredda att biträda förslaget — det har vi oss bekant — är också inställda på att så snart ske kan försöka få till stånd en omformning på viktiga punkter av förslaget. Det finns i landet en mycket stark opinion för att beträffande valperiodernas längd den nuvarande ordningen borde bibehållas för de ordinarie valen. Man borde behålla skilda rent rikspolitiska val och särskilja dem från de kommunala valen, liksom hittills.

Ett genomförande av förslaget i dess nuvarande utformning skulle nämligen enligt en mycket allmän mening ställa kommunalvalen i skuggan av rikspolitiken i avsevärt mycket högre grad än vad nu är fallet. Detta vore synnerligen olyckligt. Den kommunala självstyrelsen har varit en av hörnstenarna i vår samhällsbyggnad. Den föreslagna författningsreformen innebär något av en undermi nering härav, och ett förringande av den kommunala självstyrelsens betydelse innebär en risk som vi inte borde ta. För övrigt — varför jäktar vi? Varför unnar vi oss inte det lugn och den ro, som först av allt borde vara förutsättningen för en välavvägd och klok utformning av en nyordning av konstitutionen? Här kommer väl att invändas: Här har man ju hållit på i snart två decennier med förberedelserna, med utredningen osv, Ja, visst har man det. Men i sin historik glömde herr Hernelius att tala om hur många decennier man höll på med författningsreformen inför 1865. Man tog grundlig tid på sig, och konstitutionen ändrar man inte när och hur och var som helst. Man ger sig för ringa tid. Hur ser det ut med vår planläggning för byggnation och övriga materiella resurser när det gäller enkammarsystemets införande i den praktiska verkligheten? Det mesta är här obestämt och flytande. Konturerna är dimhöljda. Vi blir nödsakade att tillgripa improvisationer, som är alltför litet genomtänkta. Tidsnöden och det nervösa jäktandet lämnar mera utrymme åt slumpen än åt klok och förutseende planering, och de lösningar man kan nödgas acceptera blir med all sannolikhet inte de bästa, men mycket dyrbara. Den nya ordningen kommer att ge oss de treåriga valperioderna. Kan dessa korta intervaller på tre år verkligen vara önskvärda i det politiska livet? Hur blir det för den nyvalde riksdagsledamoten? Han hinner knappast mer än komma in i kammaren förrän han måste tänka på hur han skall komma in igen nästa period. Samma förhållande gäller regeringen. Vilken kort tid det blir för en regering att hinna bygga upp ett förtroende på! Dessa korta valperioder är en av de svåraste bristerna i det föreliggande förslaget. Beträffande problemen på det kommunala planet har också konstitutionsutskottet insett vad som håller på att ske. Det är därför som man har erbjudit oss arbetsgruppen för fördjupning av den kommunala demokratin. Man har från början insett att här är fara å färde. Sannerligen tror jag att fru Segerstedt Wiberg hade rätt när hon präglade orden: »Mästarens hand har saknats.» Det var ett sant ord! Kompromissen har inte heller någon folklig förankring. Det »sällhetens rus» som herr Hernelius hade forskat sig fram till beträffande folkets reaktioner den 7 december 1865 ser vi ingenting av i dag. Folket är helt enkelt inte med oss i våra ställningstaganden här. Varför? Ärade kammarkamrater — har det inte hela tiden under de senast gångna åren varit så att denna fråga har behandlats och avgjorts mer eller mindre över folkets huvuden, ja, över riksdagsledamöternas också för den delen? Det är i resignationens tecken som avgörandet träffas. Det finns inte något fantasieggande i denna utveckling, och det råder inte någon entusiasm vare sig i riksdagen eller bland folket. Se bara på den glest besatta kammaren och de nästan tomma åhörarläktarna! På första kammarens läktare har tidvis ingen åhörare alls funnits i dag. Konstitutionsutskottets före detta sekreterare befann sig faktiskt för en stund sedan på läktaren, men han tröttnade och gick. Nu ser jag några åhörare där igen. Intresset är alltså ingalunda på höjdpunkten. Vi har också under debatten här fått bevittna högtidstal och lyckönskningstal. Herr Hernelius gav oss en intressant historik; den kan vara intressant i sammanhanget.

Herr Hernelius talade också om »otidsenliga betraktelser», och därvid fick jag inregistrera hans förnyade påtalande av partistämmorna som vi nog inte skall inblanda i debatten i dag heller. Herr talman! Trots de många årens utredningsarbete har också de hetaste tillskyndarna av reformförslaget nödgats här i dag inför oss erkänna, att betydande brister vidlåder det förslag som konstitutionsutskottet lagt fram. Då kunde man ha unnat sig mera tid och mindre brådska, så att man sluppit välja andra kammaren i år bara för två år. Dessa förhållanden liksom de utomordentliga svårigheterna att hinna ordna de praktiska anordningarna gör det för mig, herr talman, omöjligt att i dag ansluta mig till beslutet. Herr talman! Jag yrkar därför avslag på konstitutionsutskottets hemställan i betänkandet nr 20.

Herr talman! Det är svårt att bemöta herr Larsson, ty han byggde sitt anförande på att han »trodde» att det var på det och det sättet. Han anförde inte några som helst bevis för vad han sade. Det enda »beviset» låg i att han icke önskade någon förändring av vår nuvarande författning. Han ansåg att man skulle ta ännu längre tid på sig. När han säger att förslaget skulle vara behäftat med betydande svagheter, skulle det vara värdefullt att få detta bevisat. Herr Larsson gjorde också vissa påståenden. Han sade bland annat, att när man gjorde kompromissen hade man inte tagit hänsyn till innehållet. Det är ett påstående som får stå helt för herr Larssons räkning, ty det är inte sant. Herr Larsson säger att det är få åhörare på läktaren. Om man hade bespet sat sig på en hård politisk debatt kring denna fråga, då hade läktarna säkerligen varit fyllda. Om jag får säga vad jag tror, så är det att jag tror motsatsen mot vad herr Larsson sade. Detta är ett bevis på att folket är införstått med den reform som nu ligger på riksdagens bord. Herr Larsson sade också att här skulle finnas utrymme för slumpen. Jag förstår inte vad herr Larsson kan ha för täckning för sådana påståenden. Jag tror inte att han skall förringa det arbete som här har utförts för att åstadkomma den modernisering av svensk författning som det svenska folket har önskat att vi skall få. Det jag i mitt anförande sade var att den svenska riksdagens ledamöter har en mycket konservativ uppfattning när det gäller att ordna och förändra sina egna arbetsförhållanden, vilket herr Larssons anförande bär vittne om. Att denna fråga skulle ha behandlats över folkets huvud är väl också ett felaktigt påstående. Denna fråga har behandlats inom respektive partier och i deras partigrupper. Herr Larsson får följaktligen vända sig till sitt eget parti om han anser sig icke ha haft tillfälle att få detta spörsmål diskuterat, ty i så fall ligger felet i den delen av förberedelserna till denna reform. De övriga partierna vet jag har diskuterat frågan, både vid större kongresser och i sina lokala organisationer. Det är möjligt att centern har uraktlåtit att göra det. Som en inflytelserik person inom centern bör herr Larsson se till att sådant icke får förekomma i fortsättningen.

Herr talman! Jag kan hålla med herr Georg Pettersson om att det är relativt svårt att bemöta herr Larsson. Herr Larsson vill tydligen inte ha några som helst förändringar, utan vill behålla det bestående systemet. intresse för denna fråga. Jag skulle ha förstått herr Larsson bättre om han hade nöjt sig med att beklaga att kammaren inte visar större intresse och att massmedia inte förstår vilket stort beslut vi nu går att fatta. Det är alldeles riktigt, som herr Larsson framhöll, att jag betonade att det i denna kammare har funnits många betydande personer. Men jag sade vidare att första kammarens tid är ute. Vi bör då, herr Larsson, vara tacksamma för att det inte är en upprörd folkstämning som frampressar denna ändring. Jag tror det skulle vara mycket olyckligt om vi väntade tills mer eller mindre revolutionära rörelser krävde att riksdagen skulle omdanas. Här har träffats en kompromiss. Jag har i mitt anförande inte dolt att jag anser att kompromissen har många svagheter — men så stora svagheter har den inte att jag vill ansluta mig till de ytterligt konservativa meningsriktningar som inte vill ha någon förändring alls. Riksdagen är en levande organisation, och vi skall själva kunna förändra den när tiden är mogen. Och som sagt: Klockan är slagen.

Herr talman! Jag kan inte förstå annat än att både konstitutionsutskottets ordförande och fru Segerstedt Wiberg misstolkat mig, eller i varje fall missförstått mig. När jag har yrkat avslag på det föreliggande förslaget har jag motiverat mitt ställningstagande med att allvarliga brister vidlåder förslaget och att tiden dessutom är för knapp för att hinna genomföra vad som erfordras. Jag har inte uttalat mig på sådant sätt att jag kan beskyllas för att inte vilja vara med om förändringar. Jag har endast velat att vi skulle ha längre tid på oss, vilket väl må vara mänskligt då det även från de mest positiva hållen har erkänts att det finns allvarliga brister i förslaget. Jag motsätter mig alltså inte förändringar, men jag vill att det skall vara ordentligt förberedda och mogna förslag som vi ställs inför att antaga. Så som förslaget föreligger i dag är detta inte fallet. Jag tror tvärtom att konstitutionsproblemen skulle vinna på ytterligare något övervägande. Vi skulle då också hinna med att utröna var riksdagen i fortsättningen skall arbeta. För övrigt kommer detta sista inte att beröra mig personligt så mycket eftersom jag ändå inte kommer att vara med i det nya Kanaans land.

Herr talman! Herr Larssons första anförande gav en god belysning av vad jag kallar konservatism när det gäller reformer på författningsområdet. I den sista repliken kom herr Larsson med en annan variant på sitt motstånd. Nu sade han att man borde vänta därför att det är så många som har kritiserat förslaget. Han tycker att kritiken är riktig, och därför vill han att man inte skall fatta beslut redan i dag. Jag skall väl läsa båda anförandena noggrant efteråt och se vilket som verkar vara talat med störst inlevelse, herr Larssons första anförande eller det senaste. Slutsatsen blev dock att herr Larsson yrkade avslag på varje reform. Herr Larsson tänker tydligen inte ens rösta på sin partiväns, herr Larssons i Luttra, förslag. Det vittnar om en ganska långt gående negativ inställning. Herr Larsson sade först att det inte finns någon folkstämning för reformen. Jag vill i det sammanhanget instämma med dem som har yttrat att det vore allvarligt om situationen i Sverige i dag vore sådan att vi liksom vid de två föregående tillfällena hade oroshärdar, att trupper skulle behöva dras till Stockholm för att förhindra upplopp etc. Att så nu inte är fallet är ett bevis på att riksdagen är mogen att fatta beslut utan detta våldsamma yttre tryck. skulle vara, som herr Larsson nämnde i sitt första anförande, att folket skulle tvinga oss att göra en reform, innebure detta att underkänna riksdagsledamöternas förmåga att förstå att vi måste reformera utan att behöva drivas dit med hugg och slag. Det enda vettiga sättet att reformera författningen i en demokrati är att göra det utan de upprörda folkstämningar som herr Larsson efterlyste.

Herr talman! Jag ber att få erinra herr Dahlén, liksom mina övriga kombattanter, om att jag yrkat på längre tid för förberedelsearbete endast därför att bristerna i förslaget är så påtagliga. Jag har särskilt understrukit det kommunala sambandet och hela det problemkomplexet. Jag menar nämligen att man borde ha kommit fram till en lösning beträffande skiljandet mellan rikspolitiska val och kommunala val innan man lade fram förslaget. Vi borde då också ha fått ett bättre förslag än det om de treåriga intervallerna. Vi vet också att det även i riksdagen råder en stark mening om att när man en gång genomfört reformen måste man komma tillbaka för att försöka reformera reformen i syfte att få till stånd längre intervaller och ett slopande av den gemensamma valdagen.

Med detta alternativ är också den olägenheten förbunden, att intervallerna mellan allmänna val, som nu är två år, måste bli längre med de ogynnsamma återverkningar på den politiska aktiviteten som därav följer. Dessa invändningar har onekligen en avsevärd tyngd. En lösning som i görligaste mån eliminerar dessa olägenheter, bör därför eftersträvas.» Så har emellertid inte blivit fallet, utan förslaget ligger i dag i en helt annan utformning på kammarens bord. Detta är den främsta anledningen till att jag inte kan yrka något annat än avslag. Jag kommer dock i andra hand att rösta för reservation 1 av herr Larsson i Luttra. I mitt ställningstagande till konstitutionsutskottets enligt min mening bristfälliga förslag har jag emellertid inget annat val än att yrka avslag.

Skall man genomföra en författningsreform under fredliga förhållanden bör den genomföras med bredast möjliga anslutning hos vårt folk och inom riksdagen. En kompromiss betyder att man kanske får släppa efter på någon punkt, som man både från en parts och från två, tre eller fyra parters synpunkter möjligen anser kunde ha lösts på ett bättre sätt. Det betyder emellertid inte, som herr Larsson sade i sitt första inlägg, att innehållet i kompromissen kommit i andra hand. Nej minsann, det har diskuterats noga och ingående genom alla partiinstanser. Som konstitutionsutskottets ordförande sade får väl ett sådant påstående som detta från herr Larssons sida stå för hans egen räkning. Jag hoppas att det inte gäller hans parti. Fru Segerstedt Wiberg sade att det kanske var svårt att bemöta herr Larssons funderingar. Jag tycker inte det, Han har ju i allt väsentligt bemött sig själv,

Herr talman! Justitieminister Kling fann att jag hade fel, då jag sade att det var svårt att bemöta herr Nils Theodor Larssons yttranden. Det tycker jag nog ändå i de flesta avseenden. På en punkt skulle jag dock i stället vilja instämma med herr Larsson, nämligen i hans påpekande alt regeringen tydligen inte har tid att ägna denna fråga så stor uppmärksamhet att flera regeringsledamöter följer debatten. Nu sitter endast statsministern i andra kammaren och justitieministern i denna kammare. Jag beklagar detta faktum än mer med tanke på att jag hade tillfälle att bevittna att sex av regeringens ledamöter hade tid att sitta fyra timmar på den ungdomskonferens som ordnades härom dagen. Jag vill inte förringa konferensens betydelse, men jag anser att riksdagen i dag fattar ett historiskt beslut. Då borde, anser jag, regeringen, om inte av skyldighet så dock av artighet, ha infunnit sig i kammaren.

Herr talman! Det är av lättförståeliga skäl inte med någon större entusiasm som jag tar till orda i detta sammanhang.

Jag ber, herr talman, att få tillägga till vad jag har anfört tidigare i dag, att jag helt och fullt ansluter mig till yrkandet om bifall till konstitutionsutskottets föreliggande förslag med ett enda undantag, nämligen beträffande den reservation om rösträtten, som jag har antecknat mitt deltagande till. Jag betraktar det i dag såsom en angelägenhet av stor vikt att detta förslag kan tagas såsom en första etapp på den väg mot en mera till tiden anpassad författning som vi måste skaffa oss för att inte vårt arbete skall sättas ur spel, det arbete som jag föreställer mig att vi så väl behöver fullfölja för framtida behov.

Herr talman! Fru Segerstedt Wiberg var tydligen ledsen över att jag skulle sitta ensam på en av de platser som är reserverade för statsråd i denna kammare, Jag tycker inte att fru Segerstedt Wiberg skall vara ledsen. Jag har nämligen aldrig känt något behov av att ha något skydd omkring mig, utan jag har alltid försökt att klara mig själv. Jag Iror inte att det spelar någon större roll, om mina kolleger sitter runt omkring mig såsom någon sorts »body guard» eller om de sitter i sina rum och åhör debatten genom högtalarna.

Men jag tror inte att det har någon betydelse. I anledning av ett yttrande av herr Hernelius skall jag kanske också, herr talman, förklara varför jag inte kunde infinna mig redan kl. 10 när debatten började. Det var på mitt initiativ som konseljtiderna i fjol ändrades så, att kammarplena på fredagarna kunde bör ja kl. 10 i stället för kl. 11. En förutsättning var att statsråd ibland inte kunde infinna sig i riksdagen exakt kl. 10; därför skulle aldrig exempelvis gemensamma voteringar äga rum på fredagar kl. 10. I dag kunde jag inte komma ifrån konseljen i tid, och efter konseljen var jag tvungen att ge mina medarbetare vissa direktiv som berörde uppläggningen av konseljarbetet för hela sommaren.

Herr talman! Nej, herr statsråd, jag har aldrig drömt om att det här i kammaren skulle behövas någon body guard vare sig för statsråd eller för någon annan; så långt har det väl ändå inte gått.

Jag vidhåller att artigheten hade krävt statsrådens närvaro, då riksdagen går att fatta ett historiskt beslut.

Herr talman! Jag håller helt med fru Segerstedt Wiberg om att justitieministerns försvar för sina kolleger verkligen inte var mycket värt, speciellt inte en dag då vi diskuterar grunddragen för Sveriges författning. Det är här i riksdagen, i folkrepresentationen, som statsråden har att svara för sin verksamhet. Vi har ju alla under årens lopp kunnat konstatera en tilltagande obenägenhet hos socialdemokratiska statsråd att över huvud taget vara närvarande i kamrarna. Det är en tilltagande obenägenhet hos statsråden att verkligen stå upp i debatten och försvara sig. Med en viss rätt har man sagt att demokrati är formen för styrelse genom debatt. Sveriges riksdag har på denna punkt blivt en sämre plats för demokratin därför att socialdemokratiska statsråd är obenägna att stå upp och svara. För min del har jag som gruppledare givetvis mycket större möjligheter än andra kammarledamöter att komma till tals med statsråden; personligen har jag ingenting att beklaga mig över i detta avseende. Men när justitieministern försöker skämta bort frågan om statsrådens närvaro i kammaren med att säga att han inte känner sig ensam, då är det ett ytterligare bevis för att de socialdemokratiska statsråden icke förstått sin uppgift i detta sammanhang.
Herr talman! Det är självklart, som herr Dahlén säger, att statsråden har att svara för sin verksamhet här i riksdagen. Nå, vem bland statsråden har att svara för sin verksamhet här i dag? Jo, det är jag, och jag är här, men jag tänker inte stanna i kammaren hela tiden — jag tänker snart gå och äta lunch. Visst skall vi försvara oss i riksdagen, men jag har inte blivit angripen i ett enda anförande av alla dem som hållits i denna kammare förut i dag mer än i det anförande som fru Segerstedt Wiberg höll — för att jag är här, höll jag på att säga. Det verkar faktiskt litet löjligt att i detta sammanhang ta upp en sådan här debatt. Jag tycker att det är ovärdigt att göra det. Nu är det ganska många ledamöter inne i kammaren — och det har faktiskt blivit litet flera på läktaren också — men jag har haft en känsla av att regeringen tidvis har varit överrepresenterad här i kammaren i dag.

Herr talman! Vid konstitutionsutskottets överläggningar och beslut i denna fråga har jag deltagit och även tillstyrkt samtliga delförslag utom på bar avstått från att delta i voteringen. Dessa punkter gäller frågan om gemensam valdag och frågan om valperiodens längd. Jag betraktar den senare punkten som en följd av den förstnämnda. Jag har på dessa tvenne punkter inte velat rösta mot förslaget. Jag känner alltför stark partilojalitet för att gå emot en överenskommelse som har träffats mellan partierna, men jag har å andra sidan heller inte velat vara illojal mot min egen uppfattning i denna fråga. Därför har resultatet blivit den kompromiss som innebär att jag har avstått från att delta i voteringen. Jag vill med några ord motivera detta mitt ståndpunktstagande. Jag är medveten om att den nya författningsreformen är en paketlösning, på många punkter ett resultat av kompromisser. Jag föreställer mig emellertid att en del av tillskyndarna ändå inte känner någon större tillfredsställelse över uppnått resultat. Jag vet att det finns de som i kompromissens tecken ansett sig nödgade att acceptera delar av paketets innehåll som de inte finner tilltalande. Man har velat komma fram till ett resultat, även om detta på en del punkter inneburit vissa uppgivelser. Jag är också medveten om att i denna kammare och även i medkammaren finns de som känner besvikelse över resultatet och helst skulle se att paketet returnerades till avsändarna med beteckningen »obeställbart». Som situationen nu är och med utskottets betänkande på bordet innebär emellertid en sådan tanke endast en from önskan. Vad är det nu som sker? Jo, att kommunalvalen försvinner som självständig företeelse i svenskt samhällsliv och att kommunalvalen i fortsättningen endast blir en spegel av rikspolitiken, när den i val skall bedömas av svenska folket. Jag kan inte underlåta att beklaga detta. Ännu så sent som år 1965, när den s.k. sambandskommittén arbetade i Ellös med sin utredning, nämndes tanken under hand om en gemensam valdag som en kompromissmöjlighet, men den utvägen avvisades. Vad händer nu? Enligt det nuvarande valsystemet är första kammaren ett indirekt resultat av kommunalvalen. Första kammaren är utsedd av de kommunala valkorporationerna, och ingen kan förneka att det råder ett direkt kommunalt samband mellan kommunerna och de valda förstakammarledamöterna. Det nya författningsförslaget innebär att man helt enkelt vänder på kuttingen. I stället för att kommunalmännen utser en del av riksdagen och därmed också en del av rikspolitikerna, kommer nu lokalpolitiken valmässigt att bli ett bihang till rikspolitiken. Förut var rikspolitiken till dels avhängig av de ledamöters syn, som valdes kommunalpolitiskt. Nu kommer rikspolitiken att bli avgörande även för de kommunalpolitiska valen. Man har därigenom räddat tanken på ett s.k. samband, även om detta nu icke blir annat än en fiktion. Kommunalvalen kommer i fortsättningcen att ske i skuggan av rikspolitiken. Vid separata kommunalval är det lätlare att rikta väljarnas intresse på den förda kommunalpolitiken. I fortsättningen försvåras detta. Jag är helt på det klara med att det är svårt att i massmedias tid, med TV och radio inriktade på riksföreteelserna, hävda dylika lokala synpunkter. Utvecklingen vid de senaste valen har tyvärr pekat i den riktningen. Visserligen rekommenderas att man skall följa de lokalpolitiska förhållandena med stor uppmärsamhet i massmedia, men att en sådan rekommendation skulle kunna vinna efterföljd för hela landet är helt enkelt en både teoretisk och praktisk omöjlighet. Det blir rikspolitiken från de olika partiernas sida som blir avgörande även för det lokala ställningstagandet. Ett politiskt skiljande på val till riksdag och kommun med olika partiröstning, lokalt och rikspolitiskt, är naturligtvis teoretiskt tänkbart men i praktiken i det närmaste en omöjlighet. Och ändå vore det i hög grad välgörande för den kommunala demokratin, om medborgarna vid sin bedömning av de lokala förhållandena kunde animeras att göra denna utan rikspolitiska sidoblickar. Så blir nu icke möjligt, och detta beklagar jag. Väljarnas möjligheter att ställa kommunalpolitikerna till ansvar för deras åtgärder finns men är praktiskt sett icke stora. Sannolikt kommer man vid de olika valen att ta en valsedel med samma partibeteckning, oavsett om man hyser tveksamhet eller rent av är kritisk mot t.ex. kommunal partipolitik eller dess valsedelskandidater. En vinst kanske dock skall noteras i detta förslag, och det är att partikanslierna sparar en del utgifter genom att få val endast vart tredje år i stället för såsom nu vartannat. Men det var väl knappast det som skulle betecknas som en parlamentarisk vinst. När Svenska stadsförbundets styrelse hade att avge sitt remissvar på grundlagberedningens betänkande, framförde förbundsstyrelsen en stark oro angående den gemensamma valdagen.

Jag har hela tiden hyst stor tveksamhet om förslaget på denna punkt, och vartefter frågan diskuterats har jag blivit stärkt i min uppfattning att förslaget om sammankoppling är olyckligt. Jag är, som jag inledningsvis nämnde, på det klara med att författningsförslaget är en kompromiss, som ingår i ett paket och att paketet i stort måste antagas som helhet eller förkastas. Det finns också i detta paket andra detaljer än de jag nu nämnt som är diskutabla men som jag dock ansett mig kunna godtaga. I detta fall har jag emellertid icke kunnat ansluta mig till det förelagda förslaget genom att votera därför. Det har bl.a. som motivering anförts en rädsla för minskat intresse för de kommunala frågorna vid separata val. Vad vinner man med sammankopplingen? Man vinner möjligen ökat deltagande i kommunalvalen, vilket dock icke är säkert, men man omöjliggör i praktiken en separat bedömning av kommunalpolitiken från väljarnas sida. Jag betraktar förslaget på denna punkt såsom olyckligt för den kommunala självstyrelsen och dess utveckling — den styrelse som jag i så många olika festliga sammanhang har upplevt lovorden för då det har talats om den kommunala självstyrelsen såsom en omistlig del av det svenska samhället. Man säger att inga avgörande nackdelar för demokratin ligger i det nuvarande förslaget. Man säger också att det finns bestämda fördelar med en gemensam valdag. Det är möjligt att så är fallet, men jag har inte en sådan röntgenblick att jag har kunnat upptäcka detta. Den självstyrelse som jag nyss nämnt är man nu på väg att klassa ner till en politiskt sekundär företeelse jämförd med rikspolitiken. Detta kommer tyvärr att leda till att betydelsen av kommunala initiativ och åtgärder minskar — i varje fall föreligger stor risk för detta. Som jag inledningsvis nämnde innebär förslaget att kommunalvalen försvinner som självständig företeelse i svenskt samhällsliv. Att uppge den självständigheten bjuder en kommunalman emot, och det är besvikelsen över denna uppgivelse som jag med mina ord nu har velat ge uttryck för.

Herr talman! När nu den dagen är inne då riksdagen skall fatta ett första beslut i form av vilande grundlagsändring om övergång från tvåkammarsystem till enkammarsystem är detta — som redan anförts av flera talare — en historisk händelse av stor betydelse. Den ordning som gällt i det svenska parlamentet under mer än hundra år och de grundlagar som i stort sett har gällt sedan år 1809 skall nu genomgå en väsentlig förändring, även om de inte helt skall försvinna. Men det är kanske ändå på det sättet — även om det har gjorts en del intressanta historiska återblickar i denna debatt — att det inte är så många som känner: något sus eller förnimmer något av historiens vingslag i den svenska riksdagen. När första kammaren om ett par år sjunker ned i tidens hav och försvinner, kommer säkert kammarens ledamöter att bära detta skeppsbrott med jämnmod, men ingen vet, om det demokratiska och parlamentariska arbetet härefter blir lättare. Någon större entusiasm från något håll har inte kunnat förmärkas — som redan också har uttalats i debatten inför det beslut som här skall fattas. Det är så vanligt nu för tiden att gå i demonstrationståg, åtminstone när det gäller andra länders intressen, men vi har inte sett till några demonstranter utanför riksdagshuset, och dess bättre inte heller några slagsmål med polisen för att Sverige skall få en ny författning. Polisen har inte blivit överansträngd när det gällt att hålla ordning på medborgarna i detta avseende. Förslaget har inte utan tvekan blivit framlagt. Att detta författningsförslag inte har mötts av någon större entusiasm beror säkert på att vår nuvarande författning av årtalet 1809 har tillämpats och fungerat så att den inte utgjort något hinder för utvecklingen i vårt svenska samhälle, den har inte varit ett hinder för parlamentarismen och demokratin.

15 år är ändå en ganska lång tidsperiod, och när vi hört grundlagberedningens ledamöter i utskottet uttala sig om hur länge det i bästa fall dröjer innan man klarat av fortsättningen på författningsarbetet så kommer vi innan den nya ordningen helt kan tillämpas i riksdagen långt in på 1970-talet eller i en rätt oviss framtid. När den nya författningen har dragit så långt ut på tiden måste man ändå anse att orsaken härtill är att med i spelet har nog varit elt bristande intresse från deras sida som makten haft att besluta och bestämma när det gällt att få fram nya grundlagar eller modernisera författningen. Det förslag som i dag behandlas har också sin prägel av att ledamöterna i konstitutionsutskottet inte haft vanlig frihet. De har varit bundna av en partiöverenskommelse. Denna överenskommelse träffades under tiden för grundlagberedningens arbete eller genom att beredningens ledamöter höll kontakt med respektive partigrupper. Denna överenskommelse har varit ett underligt aktstycke i det avseeendet att det inte varit skritfligt utformat. Från början var det för oss vanliga ledamöter i utskottet rätt oklart vad denna överenskommelse egentligen innehöll. Men det har klarnat allteftersom arbetet fortgått. Ibland har man fått hänvisa till tidningskommunikéer, till radiooch TV-program för att få bevis på vad man egentligen kom överens om, Vid utskottsbehandlingen har utskottets ledamöter med ett enda undantag känt sig bundna av denna överenskommelse. Meningarna är olika om denna form för parlamentariskt arbete: att avgörandet i en stor och viktig fråga är klart partierna emellan innan ärendet blir framlagt i riksdagen. Här kan tilläggas att det inte saknats en viss reaktion vid utskottsbehandlingen mot den parlamentariska ordning som tillämpats.

Vi var sex ledamöter som röstade för ett motionsförslag på en treprocentig spärr. Denna votering skedde på tisdagseftermiddagen. På onsdagsförmiddagen blev voteringen — redan innan det var avgjort om någon reservation skulle lämnas eller inte — föremål för behandling vid partiledaröverläggningarna. En sådan ordning hade man ändå inte väntat sig vid behandlingen av ett grundlagsförslag. I fortsättningen bör heller inte en sådan ordning få tillämpas. För min del anser jag dock att denna partiöverenskommelse var nödvändig om man ville nå ett resultat vid detta och nästa års riksdag — man må sedan i allmänhet ogilla eller inte överenskommelser av detta slag före riksdagsbehandlingen av en viss fråga. Av denna orsak har jag också accepterat det paketet i författningsfrågan som presenterades av grundlagberedningen. Anledningen till att vi har accepterat kompromissen är det värdefulla i det förhållandet att den nya kammaren, den nya riksdagen, kommer att väljas vid ett och samma tillfälle genom direkta val. Genom denna ordning blir det mera klart vem som skall utöva regeringsmakten här i landet. Det blir inte några indirekta val eller några olika valperioder. man rätt länge den uppfattningen att här skulle genomföras ett valsystem som fungerade så att det gav en överrepresentation till det största partiet. Men nu blir det ett rättvist valsystem där varje röst har samma värde när respektive parti bara kommit över spärren 4 eller 12 procent. Under årens lopp har förslag framförts att en del ledamöter i enkammarsystemet skulle vara indirekt valda — hela kammaren skulle inte väljas genom direkta val, menade man. Dessa förslag har nu fått läggas åt sidan. Det är beklagligt att inte kravet på kommunalt samband och alla krumbukter som förekommit under årens lopp helt har kunnat strykas bort utan att vissa rester finns kvar i form av gemensam valdag och treårsperioder, Det är nog inte många som känner någon större glädje över dessa rester av det kommunala sambandet, kanske inte ens inom det socialdemokratiska partiet. En ny författning borde vila på en starkare och bättre grund än det förslag som i dag behandlas och skall antas som vilande grundlagsförslag. Jag är väl medveten om att representanterna i grundlagberedningen inte kunde komma längre. Det socialdemokratiska motståndet för att hindra en bättre och mera godtagbar författningsreform var för starkt. Här har inte funnits något val. Ville oppositionen ha en författningsreform så fick man acceptera det aktuella förslaget. Det bör nog framhållas — den erfarenheten har vi från utskottsbehandlingen — att om flera ledamöter hade gått på samma linje som herr Larsson i Luttra kan man befara att inget beslut fattats i år, utan det hela hade fått uppskjutas in i en fullständigt oviss och osäker framtid. Men för min del anser jag att både partierna och samhället skulle ha orkat med skilda valdagar och val vartannat år som nu är fallet. Visst är det mycket som rationaliseras och centraliseras i våra dagar. Men att rationalisera så långt att genomföra ett val bara vart tredje år hade inte varit nödvändigt. Här måste man hysa den uppfattningen att det socialdemokratiska partiet kunde ha kostat på sig att överge både den gemensamma valdagen och treårsperioderna. Här råder tyvärr i många fall — som också har framkommit i debatten — missnöje och stark olust inför reformen. Säkerligen är det fara värt att denna olust kommer att öka. Att samtidigt som förslaget antas hysa förhoppning om en snar ändring är inte ett tillfredsställande förhållande. Det kan inte råda något tvivel om att ordningen med gemensam valdag och treårsperioder leder till försämrad demokrati vad beträffar de kommunala angelägenheterna. Det stora intresset kommer att knytas till rikspolitiken. Här skall nu genomföras ett valsystem som gynnar rikspolitiken men missgynnar kommunerna och deras ställning. Bekymmer över detta återspeglas i en lång rad motioner samt även i utskottets egna uttalanden. Kan det verkligen vara riktigt att först fatta ett beslut som, det är man medveten om, kommer att leda till vissa skador i det kommunala arbetet samt sedan göra vissa forskningsinsatser för att klarlägga hur resultatet kommer att bli? Utskottet avfärdar bekymren om den kommunala självstyrelsen genom att hysa förhoppningar om att de politiska partierna samt radiooch TV-sändningar skall klara den saken. Här bör uppmärksammas att utskottet inte är så säkert på att förslaget är lyckligt. Utskottet uttalar bl.a.: »Emellertid råder som nämnts enighet inom utskottet om att farhågorna för ogynnsamma följder för den kommunala demokratin inte bör avfärdas som obefogade.» Även om utskottet anser det angeläget med utredning och samlad översyn av den kommunala demokratin, vill man nu inte föreslå att en sådan utredning omedelbart tillsättes. Ett sådant förslag skulle sett alltför illa ut! Kommunernas arbete har blivit alltmera betydelsefullt och deras verksamhet byggs ut och blir av allt större omfattning. Med den ställning kommunerna fått i vårt samhälle borde de inte ställas i skymundan. När man tänker på vilket intresse för kommunerna som finns i riksdagen och vilken enighet som här brukar förekomma partierna emellan när det gäller att hävda kommunernas intressen, så är förslaget minst sagt underligt. Hur ofta brukar man inte här högtidligt tala om kommunal självstyrelse och kommunal demokrati! Då kan man inte underlåta att uttrycka sin förvåning över att här ändå skall fattas ett beslut som måste betraktas som ett hot mot: den kommunala självstyrelsen och demokratin. Om dagens beslut skall: vara den största retorm som förekommit efter demokratins : genombrott, så borde denna reform ha varit bättre utformad. Regeringsförslaget innebär bl.a. att när synnerliga skäl föreligger riksdagssessionen skall kunna fortsätta på sommaren till den 15 juni. I motioner har yrkats avslag på detta förslag. Då detta inte hör till de stora frågorna som ingår i partiöverenskommelsen, har vi i en reservation föreslagit att vi när det gäller tiden för vårsessionen skall ha kvar den nuvarande ordningen, dvs. att sessionen skall sluta i och med maj månads utgång. Om förslaget om »synnerliga skäl» blir antaget, så blir det nog »synnerliga skäl» varje år när den nya ordningen skall tillämpas efter den 1 januari 1971. Om arbetet drives intensivt hela riksdagsperioden, även under januari, februari och mars månader, så kan tiden säkert räcka till så att man kan sluta före den 1 juni. Jag var med i det särskilda utskott som 1948 behandlade riksdagsreformen, och jag minns så väl hur trötta och utledsna riksdagsledamöterna var på riksdagsarbetet som då kunde fortsätta ända fram mot slutet av juli månad. Där för fattade man det beslut som nu gäller. Om riksdagen i dag bifaller vår reservation om att vårsessionen skall sluta före den 1 juni, anser jag att riksdagen vid detta tillfälle gör framtidens riksdagsmän en stor tjänst, en tjänst som de kommer att uppskatta. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 5; När det gäller antalet ledamöter i enkammarriksdagen, har herr Hernelius motiverat förslaget om 300 ledamöter, varför jag på denna punkt, herr talman, kan inskränka mig till att instämma i det yrkande som redan framställts av herr Hernelius. I övrigt yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Vi skall i dag fatta beslut om att fördjupa folkstyrelsen i Sverige mer än riksdagen gjort någon gång efter det demokratiska genombrottet för ett halvt århundrade sedan. Vi skall ge människorna rätten att utse hela riksdagen i ett enda val. Det valsätt vi får blir ägnat att, så långt som är möjligt utan att försvåra för parlamentarismen, på ett rättvist sätt överföra valutslaget till mandat i riksdagen. Alla riksdagsmän skall i fortsättningen utses direkt av väljarna. Inga konflikter skall längre kunna finnas mellan en folkvald andra kammare och en landstingsvald första kammare. En regering som förlorat ett val skall inte längre kunna sitta kvar vid makten stödd på mandat som den vunnit i tidigare val. Vårt beslut på dessa punkter kommer troligen att fattas i enighet, eller i stort sett i enighet mellan partierna. Men vi vet alla att kampen för de reformer som nu skall fastställas har va rit lång och hård. Författningsfrågan har varit ett område som på 1960-talet allt hårdare engagerat ett stort antal svenska politiker. Flera av dem har intensivt arbetat för de reformer som nu skall beslutas; jag återkommer till den som mer än någon annan bör ges äran för den stora demokratiseringsreform som nu förestår. Andra har nästan lika intensivt engagerat sig för att försvåra eller förhindra de wiktigaste av de beslut som nu skall fattas; jag återkommer till den politiker som mer än någon annan bär ansvaret för de förhalningsmanövrer som vi främst under de senaste fem åren kunnat bevittna i författningsfrågan. Det är alltså en radikal förbättring av människornas möjlighet att påverka landets styrelse som nu skall genomföras, Flera bromsar mot folkviljan skall avlägsnas. Den viktigaste är att första kammaren med sin långa mandatperiod, sina indirekta val och sitt fullständiga oberoende av utslagen i riksdagsvalen skall bort, att enkammarsystemet äntligen skall bli verklighet i Sverige liksom det redan är i de övriga nordiska länderna. På en gång och i ett val skall svenska folket 1970 för första. gången i vår historia få utse hela riksdagen. För folkpartiet är detta en källa till stor glädje. Vårt parti har strävat efter den förnyelsen under större delen av efterkrigstiden. Den ligger i linje med gamla liberala ideal om en folkrepresentation som bildar den parlamentariska grunden för landets styrelse. Det skall: inte finnas någon indirekt vald medkammare som kan fungera som ett skyddsnät för en regering som förlorat folkets förtroende. Det har därför förvånat oss när propositionen påstår att de senaste decenniernas författningsdebatt »mera sällan haft en ideologisk bakgrund». Den beskrivningen passar illa på det parti jag tillhör och för vilket de ideologiska motiven varit drivkraften i arbetet för en moderniserad författning. Det sades ofta om de liberaler som i slutet av förra århundradet tog initiativ till rösträttsrörelsen att det var egennytta och inte principer som drev dem i den kampen. Men kravet på »en man, en röst» var så djupt förankrat i en demokratisk samhällssyn att inga nidbilder den gången kunde dölja att det främst var principerna för Karl Staaffs och Hjalmar Brantings partier som för 60 år sedan förde fram till allmän och lika rösträtt till andra kammaren. Förvrängningarna tog ny fart i vänsterpartiernas kamp för folkmakt, mot herreoch kungamakt. Det var grov partitaktik som drev Staaff och hans liberala parti när man krävde parlamentarismens införande, påstod de konservativa i en kampanj vars hätskhet saknar motsvarighet. Men när den striden fördes till seger med ministären Edén och kungen fick ge sig var det få som kunde upprepa klyschorna om egennytta — det stod åter klart att det var demokratins ideal som drivit fram förändringen. I vårt årtionde har beskyllningarna haglat över folkpartiet: vi har drivits av krass egennytta och vi har slagits för lösningar som bara skulle gynna oss själva. Det är en svag återklang av den kampanjen som ryms i propositionens ord att debatten om grundlagarna »mera sällan haft en ideologisk bakgrund». Jag kan försäkra — och det kommer i framtiden att bli lika uppenbart som vid tidigare författningsreformer under 1900-talet — att våra motiv varit rena och vår indignation över motståndet ärlig när vi krävt första kammarens avvecklande, de indirekta valens avskaffande och rätten för svenska folket att utse hela riksdagen i ett enda val. Nu är vi framme vid det beslutet — men ingen skall kunna inbilla oss att dessa förändringar främst är av »tekniskt» eller »praktiskt» slag. Däremot kan jag ge propositionen rätt om den i sitt påstående att författningsdebatten »mera sällan haft en ideologisk bakgrund» vill ge en beskriv ning av regeringen själv. Svikna principer och opportunistisk vacklan mellan skilda förslag har präglat dess agerande. Plötsligt kring årsskiftet 1962—1963, när en reform tycktes nära och enighet om en direktvald enkammarriksdag tycktes möjlig, fördes det s.k. kommunala valsambandet in i bilden. Kommunalval måste få rikspolitiska konsekvenser. Det var en tanke som ingen tidigare hört talas om, som inte fanns med i direktiven, som aldrig hade diskuterats i utredningen — men den dög för att på nytt söka nollställa författningsfrågan och försena en lösning. Var fanns principerna när plötsligt ett hugskott, som ingen tidigare funderat på, började framställas som författningens kärnfråga? Det kommunala sambandet blev först ett försvar för de indirekta valen, för en fortsättning på det orimliga systemet att landstingen väljer ett antal riksdagsmän. Det var den s.k. blandkammaren: man förde ihop första och andra kammaren i en enkammare med en unik konstruktion. Men det borde ha varit självklart att de personer som partierna vill se som riksdagsmän skall göras kända för väljarna före valet, att de skall kandidera i direkta val. Var fanns här en linje och en övertygelse i socialdemokratins agerande? De indirekta valen blev emellertid snart så diskrediterade att t.o.m. regeringen tvingades överge dem. Så kom då i början av 1966 socialdemokraternas s.k. tvåstegsriksdag — en del av riksdagen skulle väljas i riksdagsvalen, en annan del i kommunalvalen. Vid intet tillfälle skulle hela riksdagen förnyas i ett enda val. I varje val skulle en regering ha kvar ett skyddsnät av gamla mandat. Vilka idéer, annat än anpassningens, stod bakom det förslag som var socialdemokratins inför 1966 års val? I flera år fick vi veta att en förutsättning för en reform var ett valsätt som överrepresenterade det största par tiet. Varför var oklart. Att förhindra att riksdagen splittrades upp i många småpartier kan ske på många sätt, bl.a. genom det slag av spärr vi nu skall besluta om. Det sades att en överrepresentation för det största partiet gynnar en stark regering — men om det största partiet befinner sig i opposition kommer ju regeringen att försvagas av ett sådant valsätt. Vilka ideal drev socialdemokratin när den krävde extramandat för det egna partiet? Ja, svaren på mina frågor är naturligtvis att några ideal och principer inte funnits bakom alla de bedrövliga uppslag till lösningar som regeringen presterat för att bevara några av de privilegier som den nuvarande författningen ger dem. Eller med justitieministerns egna ord: mera sällan har debatten om grundlagarna »haft en ideologisk bakgrund». Nu står vi ändå inför reformen. Folkpartiets opinionsbildning tvingade regeringen till reträtter, oppositionens sammanhållning i avgörande ögonblick gjorde läget ohållbart för socialdemokratin, dess valkatastrof 1966 drev fram en lösning. I de rikspolitiska avsnitten är detta på flera sätt en utomordentlig författning, även om svagheterna finns där: en alltför stor enkammare och fortfarande alltför litet av möjligheter till personval. Men reformerna innebär, jag upprepar det, den viktigaste fördjupningen av den svenska folkstyrelsen sedan demokratins genombrott för 50 år sedan. Men priset för reformen är högt: den gemensamma valdagen. I varje valrörelse kommer rikspolitiken att dominera ännu mer än vad som hittills varit fallet. I kommunalvalen blir det omöjligt för väljarna att ställa kommunalpolitikerna till ansvar för vad de gjort och inte gjort — debatten och striden kommer att koncentreras på regeringsmakten, på rikspolitiken, på TV-debatterna och partiledningarna. Det blir inte lätt att i ett sådant läge bedriva en parallell diskussion, som når ut till väljarna, om den egna kommunens angelägenheter.

Jag motsatte mig den gemensamma valdagen av de skäl jag redovisar i motion I: 756. »Jag ansåg och anser, att de tre oppositionspartierna alltför litet utnyttjade det nya politiska läge som valutgången skapade och alltför snabbt anpassade sig till en situation, då gemensam valdag blev priset för att få en reform. Socialdemokratin hade inte längre någon politisk eller moralisk rätt att kräva att det kommunala valsambandet efter valet skulle spela en central roll i författningsdebatten.» Men det är självklart att ansvaret för den gemensamma valdagen vilar på den nuvarande regeringen. Det är den som fört fram tanken på det kommunala sambandet, det är den som har gjort detta till ett villkor för en reform, det är den som till slut krävde någon typ av valsamband för att godta en uppgörelse. Det är på socialdemokratin som ansvaret vilar för den lösning som så länge den är i kraft kommer att omöjliggöra en effektiv kommunal demokrati. Det blir en viktig uppgift på 1970 talet att övertyga partierna om att föra åt sidan den del i författningsbeslutet som är socialdemokratins bidrag till vår framtida konstitution. En sådan ny reform kommer troligen att gå lättare att genomföra sedan det kommunala sambandets upptäckare, Tage Erlander, lämnat politiken. Det är han som i hög grad personligen bär ansvaret för socialdemokratins författ ningspolitik under 1960-talet. Stödd av några av de ledande i den yngre generationen i sitt parti — främst Olof Palme, Ingvar Carlsson och Leif Andersson — har statsministern i ovanlig utsträckning själv format den politik som blivit ett av de dystraste kapitlen i socialdemokratins efterkrigshistoria. På flera sätt påminner statsminister Erlanders läge i dag om högerledaren Arvid Lindmans 1907. År efter år reste högern i seklets början motstånd mot tanken på en radikal författningsreform. Till slut tvingades Lindman att ge vika, och hans regering fick föra fram den nya konstitution som den så energiskt motarbetat. — År efter år har socialdemokratin och herr Erlander i vårt årtionde motsatt sig en författning som skulle ge människorna chansen att utse hela riksdagen i ett enda val. Till slut har herr Erlander tvingats ge vika, och hans regering har fått föra fram de nya grundlagar som de så länge sökt förhindra. Länge sade de konservativa nej till tanken på allmän och lika rösträtt i riksdagsvalen. De insåg risken för ett vänstervälde i andra kammaren med betydande svårigheter för en konservativ regering. Till slut fick Lindman ge vika och godta en demokratisering av riksdagsvalen. — Länge har vår tids konservativa i författningsfrågan, socialdemokraterna, sagt nej till väljarnas rätt att utan skyddsnät för regeringen få avgöra dess framtid och riksdagens sammansättning i ett enda val. De har insett risken att inte längre ha kvar första kammaren med nära nog permanent majoritet för det egna partiet. Till slut har herr Erlander fått ge vika och godtagit liberalernas krav i de avsnitt som gäller rikspolitiken. Men det område där man 1907 fick betala priset för högerns ja till en reform var kommunalpolitiken. Visserligen blev resultatet en förbättring också här, men den 40-gradiga skalan bevara / de makten och privilegierna för de be suttna i samhället. Det var högerns bi drag till den reformen. — I år och i dag gäller priset för regeringens ja till en reform också kommunalpolitiken, den gäller den kommunala demokratin. Resultatet har snarast blivit en försämring och kommer att göra det omöjligt att effektivt ställa de kommunala makthavarna till svars i kommunala valrörelser. Det är socialdemokratins bidrag till dagens reform. Naturligtvis vill jag inte jämställa den tidens högerparti — ständigt inställt på att bevara förmåner för de förmögna och inflytelserika — med dagens socialdemokrati, som trots sina misstag och sitt sviktande väljarunderlag har sin styrka i en folklig förankring. Men vad parallellen mellan Lindman och Erlander kan visa är att var tid har sina makthavare som så förblindas av den egna rörelsens ställning och tron på sin egen oumbärlighet att de gärna vill forma delar av politikens spelregler efter egna intressen. Men reformen har ändå, vad gäller kammarsystem och valsätt, blivit verklighet. Och om Tage Erlander är denna dags store förlorare är Bertil Ohlin dess segrare. Under större delen av efterkrigstiden har herr Ohlin beslutsamt gått in för en stor författningsrevision. För honom som ledare för det största oppositionspartiet kom grundlagarna under de senaste tio åren att bli en av de frågor som tagit mest tid och energi. Jag har personligen — i partistyrelsen, i arbetsgrupper och i enskilda överläggningar — under hela 1960-talet kunnat följa herr Ohlins aldrig svikande engagemang i författningsfrågan. Jag kan intyga den väldiga, personliga satsning från herr Ohlins sida som ligger bakom dagens beslut: att tvinga socialdemokratin till besked och reträtter, att möta försök till nya förhalningar, att hålla oppositionen samman och att gå ut till väljarna med våra ståndpunkter för att så sätta tryck bakom kraven. Bertil Ohlin har, vid sidan av några av oss yngre, hela tiden varit den inom folkpartiet som varit mest övertygad om att författningsfrågan kunde föras ut som den stora politiska fråga den är om socialdemokratin motsatte sig reformen. Valrörelserna 1964 och 1966 visade att han hade rätt. Jag är säker på att när denna reforms historia skall skrivas, blir det fullt klart för alla att efter Nils Edén för 50 år sedan har ingen svensk politiker betytt mer än Bertil Ohlin för folkstyrelsens fördjupning genom förändringar i författningen. Herr talman! Vi skall i dag gå till det första beslutet om våra nya grundlagar, Det tjänar inget till att nu söka förtiga hur hård författningsstriden varit och vilka idéer den har gällt. Ty den kan lära alla åtskilligt. Den kan lära oss, som år efter år arbetat för reformen, att tålmodig strävan och långsiktig upplysning formar krafter och opinioner som inga partier och ingen regering till slut kan motstå. Den kan lära dem som länge motsatt sig väsentliga förändringar att det hämnar sig att alltför öppet och alltför envist söka forma författningen mer efter egna intressen än efter grundläggande ideal. Den kan visa de svenska väljarna vilka partier det är som driver fram författningsreformen och vilka politiker som reser motstånd. Inför framtida förändringar av grundlagarna kan det vara en nyttig insikt. Men först och främst ger oss bakgrunden till dagens beslut klart besked om hur stor den reform är som nu skall genomföras och som i framtiden kommer att göra svensk politik och parlamentarism mer vital och mer beroende av väljarnas vilja.

Herr talman! Jag funderade över om jag möjligen var på ett politiskt möte, när jag hörde herr Ahlmark tala, ty hans anförande innehöll ju hur mycket demagogi som helst. Det är väl sådant som herr Ahlmark åker land och rike omkring. och försöker förkunna för svenska folket. Först och främst kan jag erinra om att det inte var bara Bertil von Friesen som i början av 1950-talet motionerade om angelägenheten av en modern författning. Även socialdemokrater motionerade. Jag erinrar mig när deras motion behandlades av vår riksdagsgrupp och där fick sin enstämmiga välsignelse. Den låg också bakom tillkomsten av författningsutredningen. Man får väl försöka att forska litet djupare i historien än att bara skumma på ytan och tro att man skall kunna finna politiskt matnyttiga saker där. När författningsutredningen väl var färdig var den så sönderkritiserad att de politiska partierna, jämväl folkpartiet, var på det klara med att utredningens förslag inte kunde läggas till grund för en ny författning utan måste bli föremål för överarbetning och nya förslag, vilket nu har skett. När det gäller det kommunala sambandet står det väl klart för herr Ahlmark — men det kanske det inte gör — att de kommunala valen blir påverkade av den rikspolitik som förs. Vi har ju för inte så länge sedan från ett annat land, där kommunala val förrättats, fått belägg för hur rikspolitiken påverkar även de kommunala valen. Därför tror jag att de spöken, som herr Ahlmark här söker mana fram, är han praktiskt taget ensam om att få se — och det kan ju vara nog så kusligt för honom att uppleva dem. Sedan är det ju rätt underligt att här nära nog hota med att om man skulle få ett större politiskt inflytande, då kommer det grundlagsbeslut som nu fattats att bli undanröjt. Har man inte större respekt för grundlagsbeslut, ja, då är det sannerligen frågan om man inte kommer i ett upplösningstillstånd. Jag är som sagt förvånad över den politiska demagogi och förljugenhet som kommit till synes i denna debatt.

Herr talman! Det var ord utan innehåll i den replik som konstitutionsutskottets ordförande nu gav. Han tycks inte ha lyssnat ett ögonblick på vad herr Carl Albert Anderson sade alldeles nyss här i kammaren. Det inlägget uttryckte ju mycket övertygande och utförligt den oro som många kommunalmän känner för att den gemensamma valdagen skall ta död på en självständig kommunal debatt i valrörelserna. Rikspolitiken och regeringsfrågan kommer att dominera, de kommunala problemen blir en sekundär historia, som kommer helt i skymundan, sade herr Anderson. Den kommunala politiken blir ett »annex» till rikspolitiken med gemensam valdag, sade herr Erlander 1964. Det är detta jag har upprepat. Men när jag säger samma saker som herr Carl Albert Anderson nyss och statsministern för fyra år sedan, då kallar herr Georg Pettersson det för »demagogi». Vidare sade herr Pettersson att det verkade som om jag trodde att jag var på ett politiskt möte, därför att jag säger samma saker i riksdagen som på politiska möten. Det är riktigt, att jag säger detsamma i denna riksdagsdebatt i maj 1968 som jag sagt på politiska möten, i artiklar och debatter i radio, press och TV under hela 1960-talet. Vi har haft en och samma linje hela tiden: enkammarsystem, direkta val, hela riksdagen vald vid en och samma tidpunkt, elt rättvist valsätt med en spärr mot småpartier för att hindra en stor partisplittring. Vi har haft den linjen under alla år, och därför kan jag här säga samma saker som jag alltid har sagt. Men herr Georg Pettersson måste hitta på nya saker för varje ny ståndpunkt som socialdemokratin har intagit. Nu påstår herr Pettersson att det var socialdemokraterna som motionerade om författningsutredningen. Ja, de var med och motionerade i början av 1950 talet. Men varför blev det ingenting mer av den lilla ansats till energi som då kunde uppbådas? Varför tog det nio år innan författningsutredningen kunde arbeta fram ett förslag — om regeringen hade varit intresserad av en snabbare arbetstakt och av en reform? Varför kastades det kommunala sambandet fram först 1963? Ingen hade tidigare hört talas om detta samband, det stod ingenting i direktiven om det, det hade aldrig tidigare förekommit i debatten, det hade inte nämnts i författningsutredningens arbete. Varför slog socialdemokraterna under några år vakt kring det indirekta valsättet — om man var så intresserad av direkta val? Varför sade socialdemokraterna nej till val av hela riksdagen vid en och samma tidpunkt — om man var så intresserad av att säga ja till val av hela riksdagen vid en och samma tidpunkt? Och varför krävde socialdemokraterna överrepresentation för det största partiet — om man var så intresserad av den reform som nu skall genomföras och som innebär att socialdemokraterna inte får en speciell överrepresentation för det egna partiet? Nej, herr Georg Pettersson, det går inte att förfäkta någonting sådant. Vi som har varit med i författningsstriden under de här åren känner till att det som drivit herr Petterssons parti är inte några ideal utan en ganska krass egennytta. Men vi i folkpartiet har inte kunnat se författningsfrågan främst som ett redskap för vårt partis eller något annat partis maktpolitiska ambitioner. Vi anser att grundlagarna skall vara uttryck för ideal, om hur en folkstyrelse skall kunna verka. Därför anser vi oss kunna döma socialdemokratins agerande under detta årtionde. Visst vet vi — som Bertil von Friesen sade då hundraårsminnet av representationsreformen firades — att »var tid har sitt frälse, som genom förhalningar söker förlänga tiden för sin maktutövning»! Men det har bara gjort oppositionens ansvar större. Jag är ock så glad över att svensk liberalism i de båda senaste valrörelserna och i arbetet för en reform har visat att den varit beredd att axla sitt ansvar för demokratins spelregler i Sverige.

Herr talman! När man har hört debatten här i dag — och även följt debatten dessförinnan — har man på ganska goda grunder kunnat säga sig att få är helt belåtna med det förslag till grundlagsreform, som i dag föreligger till behandling, men att ytterst få å andra sidan är helt missbelåtna med förslaget. De flesta tar resultatet som det i situationen möjliga, varken mer eller mindre, och jag tror att detta är en ganska god förklaring till att det funnits förutsättningar för en överenskommelse. Det är säkert detta som gjort, att partierna har ansett sig kunna backa upp förslaget — och därmed garanterades genomförandet. Att beslutet måste ske i största möjliga enighet var ju alla ense om.

Ingen har såvitt jag vet ifrågasatt att den reformen: skulle ske med enkla majoritetsbeslut. I den mån fullständig enighet om viktiga detaljer inte har kunnat nås, skulle majoriteten vara mycket betydande och utgöras av flertalet partier. Detta har också skett. Men om nästan ingen är riktigt belåten, hur går det då i framtiden, kan man fråga sig. Kommer inte en viss irritation att ständigt hota delar av dagens beslut med krav om författningsändringar i olika avseenden. Jo, det tror jag är ganska sannolikt. Men det finns en grundtanke i hela denna reform, om vilken alla vid det här laget torde slå vakt — även alla som inte var med från början — nämligen att vi skulle ha en enkammarriksdag. Visst fanns det röster för en tvåkammarriksdag av något slag i början, men det förefaller sannolikt att sedan beslutet om en enkammarriksdag väl har fattats, så har därmed också den grund lagts varpå svensk parlamentarism kommer att vila under överskådlig tid. All erfarenhet tyder härpå. I dagens debatt har många uttalat stark kritik av olika detaljer. Herr Nils Theodor Larsson har hållit ett begravningstal över svensk parlamentarism, medan herr Carl Albert Anderson nöjt sig med att hålla ett gravtal över den kommunala demokratin. Allt medan herr Hernelius har berättat om folkets ovationer när 1865 års reformbeslut fattades. När han gjorde det så sade jag mig: Hur gick det egentligen med 1865 års beslut? Ja, grunden består sedan 100 år. Kammarsystemet är kvar, men praktiskt taget allt annat har förändrats. Valsystemet har ändrats från 'maloritetsval till proportionella val, mandatperioderna har ändrats flera gånger. I första kammaren var mandatperioden ursprungligen nio år. Den ändrades därefter till sex och slutligen till åtta år. I andra kammaren var mandatperioden . ursprungligen tre år och ändrades sedan till fyra år rätt långt in på 1900-talet. Rösträttsvillkoren, innebärande allmän och lika rösträtt för män och senare också för kvinnor, har några gånger ändrats, valbarhetscensus har ändrats, valdagarna i förhållandet mellan riksdagsval och kommunalval har ändrats, antalet ledamöter i kamrarna har ändrats och åtskilligt annat. Till alla dem som med anledning av det föreliggande förslaget spått död åt både riksoch kommunaldemokratin vill jag säga: Hav tröst! Skulle det visa sig att den ena eller andra detaljen är tokig, så kommer den säkert i sinom tid att ses Över, så som skett under de gångna 100 åren med 1865 års beslut. Men mitt i allt detta har alltså själva kammarsystemet stått sig. Att omskapa kammarsystemet som föreslagits är en mycket stor sak, och jag är övertygad om att den har ansetts så viktig att den har varit värd betydande kompromisser beträffande spörsmål som rests i samband med själva kammarreformen. Att säga nej till kompromisser och därigenom omöjliggöra den stora reformen i förhoppning om >»bättre: villkor> om kanske sex, tio eller femton år, har ansetts som en sämre lösning. Nu gavs chansen till en uppgörelse med en praktiskt taget enig uppslutning i frågan — och chansen borde tas. De ändringar i detaljfrågorna som kan komma att ske i framtiden kommer säker ligen inte att rubba grunden för hela denna överenskommelse. Den kommer att bestå. För min del har jag i grundlagberedningen arbetat utifrån dessa förutsättningar. Även om framtida delreformer i vad vi nu beslutar kommer att ske — på grund av erfarenhetens tyngd eller medborgarnas krav — tror jag att den valda utgångspunkten för arbetet har varit riktig. Men samtidigt vill jag betona — och det säger jag till dem som har kritiserat en i förväg träffad överenskommelse, alltså innan frågan behandlats av riksdagen — att trots den träffade partiöverenskommelsen har sannerligen inga lättsinniga kompromisser gjorts i grundlagberedningen. Det har funnits situationer då ett sammanbrott i förhandlingarna har varit farligt nära. Tro inte att det inte har varit hårda tag, så hårda som över huvud taget har kunnat tas, där man har varit beredd att nästan ge upp. Men i dessa ögonblick har vilja visats ifrån alla håll — det är jag angelägen att betona — att tåla påfrestningarna för att nå ett resultat. Till sist vill jag som min uppriktiga mening framhålla att när en enkammarreform nu sker och riksdagen i sin helhet skall väljas vid ett och samma tillfälle i direkta val är detta en stor och glädjande seger för de krafter som under många år har velat åstadkomma en reform av vårt nu så otympliga kammarsystem. Jag undrar om inte många av dem som var närvarande vid gårdagens debatter gjorde den reflexionen, att dessa debatter verkligen visade hur tvåkammarsystemet verkar. Enkammarsystemet kommer naturligtvis att erbjuda många problem under sin första tid. Därför kommer arbetsordningen — som också grundlagberedningen förutsatt — att i vissa avseenden ha i varje fall ett drag av provisorium, att vara ett system på prov. Det gäller att finna en form för arbetet i utskotten. Skall vi ha en finansnämnd? Skall vi ha en lagnämnd eller inte? Det gäller talmannens situation. Skall man införa ställföreträdare enbart för honom, eller för alla? Om talmannen representeras av ställföreträdare, skall han då ha rösträtt? Även frågor om arbetet i kammaren för övrigt hör dit, om talarordningen, om statsrådens rätt att när som helst bryta in i debatten, om talarrestriktionerna och åtskilliga andra ting. Men jag tror ändå att det nya systemet snart skall finna sin form och riksdagen kunna arbeta med framgång. I det pågående arbetet med den totala författningsreformen återstår ännu mycket att göra, sannolikt kanske ett helt decenniums arbete. Med det steg som tas i dag får svensk parlamentarism en modern grund att arbeta på, vilket sannerligen inte är något oväsentligt. Tvärtom! Det är ett mycket betydelsefullt steg mot förverkligandet av den svenska demokratins möjligheter att fungera än bättre i framtiden.
Herr talman! Det beslut som kammaren i dag står i begrepp att fatta i fråga om en partiell författningsreform, kommer säkert att bli av stor betydelse, framför allt på längre sikt. De två kamrarna skall bl.a. avskaffas och ersättas med en kammare. Personligen är jag glad att få vara med och delta i detta viktiga beslut, som jag med ett undantag helt stöder. Vid genomförandet av stora reformer inträffar det inte så sällan att en del bestämmelser som kan synas ha begränsad betydelse kommer med, bestämmelser som principiellt är viktiga men som man inte vill rätta till för att man inte tillräckligt uppmärksammat förhållandet i tid vid de förberedande förhandlingar och utredningar som regelmässigt föregår betydelsefulla beslut. Jag tänker i dag här ta upp ett sådant fall som mycket väl kunnat rättas till om man inte känt sig så bunden av tidigare överenskommelser och om man vid träffandet av dessa överenskommelser — i detta fall i grundlagberedningen — uppmärksammat denna frågas vikt. Jag syftar på bestämmelsen om ett visst minimiantal mandat i varje valkrets. Alltsedan det proportionella valsystemets införande här i riket har Gotlands län bildat en valkrets och haft tre mandat att fördela i andra kammaren. Därtill kommer ledamöterna i denna kammare, för närvarande två stycken. I 1903 års kommittéförslag föreslogs att valkretsen endast skulle få två mandat, men man erkände då att detta var otillräckligt ur proportionell synpunkt. Man framhåller emellertid att det svårligen skulle låta sig göra att sammanslå länet med någon del av fastlandet till en valkrets. Beträffande sammanslagningen med annan valkrets var statsmakterna 1907 och 1909 av samma mening. Man ökade då antalet representanter till tre, ehuru folkmängden är lägre än vad som egentligen erfordras för beviljandet av detta antal mandat. Den s.k. fyllnadsregeln infördes därför att en proportionell valmetod inte kan fungera tillfredsställande i valkretsar med mycket få mandat. Det var proportionsvalsakkunniga som uttalade sig på detta sätt 1921. I proposition nr 175 år 1952 föreslogs en utvidgning av denna fyllnadsregel — eller garantiregeln som den då kallades — så att andra valkretsar garanteras minst fem mandat vardera. Fördelen med en garantiregel av ifrågavarande slag, nämligen att man förhindrar uppkomsten av alltför små valkretsar med därav följande sämre proportionalitet vid valet är enligt min mening, sade dåvarande departementschefen, så betydande att den mer än väl uppväger nackdelen av det varierande ledamotsantal i kammaren som då föreskrevs. Såvitt jag vet, herr talman, har denna regel fungerat tillfredsställande och inte haft några negativa verkningar vare sig vid fördelningen av mandaten eller vid arbetet i kammaren. Man frågar sig då naturligtvis varför denna fyllnadsregel eller garantiregel nu skall tas bort. De skäl som fanns vid de olika tidpunkterna på 1900-talet, då frågan var föremål för utredning eller prövning, finns fortfarande. Länsstyrelsen i Gotlands län säger i sitt yttrande till Konungen över den partiella författningsreformen att de synpunkter som bestämde denna inställning fortfarande har sin fulla giltighet och att ett större antal ledamöter i riksdagen ger glesbygderna en fylligare representation än ett mindre antal. Det försvagar ej betänkligheterna mot den påfallande ojämna mandatfördelning mellan partierna som skulle kunna bli resultatet av ett proportionellt val med endast två mandat att fördela. Länsstyrelsen hemställer därför att denna regel skall finnas kvar. I den nu aktuella propositionen har dock departementschefen uttalat att huvudvikten i det nya valsystemet medvetet lagts på den riksproportionella effekten. En fyllnadsregel skulle vara främmande för systemets principer och kunna få störande verkningar. Fyllnadsregeln skulle innebära, att det samlade resultatet av fördelningen av de fasta valkretsmandaten kom att avvika mer från en riksproportionellt riktig fördelning än nödvändigt, heter det. Utskottet avstyrker på dessa skäl vår motion I: 768. Jag kan för min del inte acceptera den uppfattningen att en regel om att antalet fasta mandat i en valkrets inte får understiga tre skulle stå i strid med principerna = för riksproportionalitet mellan de politiska partiernas representation i riksdagen. Vid ett proportionellt val med endast två mandat att fördela skulle fördelningen mellan partierna bli orimligt ojämn. Med ett så litet antal röstberättigade, som en valkrets med endast två mandat äger, skulle inte heller systemet med utjämningsmandat ge rättvisa åt de partier inom valkretsen som blir utestängda från tilldelningen av de fasta mandaten. Deras överskottsröster blir för få för att kunna påverka fördelningen av utjämningsmandaten till den nya valkretsen. Det bärande principiella skälet för bibehållandet av fyllnadsregeln är att möjliggöra en så riktig tillämpning som möjligt av den proportionella valmetoden även i en liten valkrets. Genom tilläggsmandaten kommer riksproportionaliteten ändå att bli den avsedda, då det parti som får det tredje mandatet får det på relativt litet antal röster och detta givetvis kommer att påverka det antal tilläggsmandat som ifrågavarande parti erhåller vid den slutliga fördelningen av tilläggsmandaten. Genom denna fyllnadsregel skulle man dels erhålla ett valsystem som fungerade även i små valkretsar samtidigt som riksproportionaliteten kunde fungera rättvist. Det valsystem som regering och utskott nu föreslår gynnar däremot de större valkretsarna på de små valkretsarnas bekostnad. Enligt grundlagberedningens undersökning av hur valsystemet skulle ha verkat, om det tillämpats vid 1960 års val, visar att Stockholm skulle ha tilldelats 42 mandat, medan det exakta antalet riksproportionellt skulle ha uppgått till endast 39,4. Fyrstadsvalkretsen skulle ha fått 19 i stället för det riktiga som var 17,7 medan däremot Gotland skulle fått två mot det riktiga 2,4, Blekinge 6 mot 6,8, Halland 7 mot det riktiga 8 och Jämtland 6 mot 6,5. Samma tendens håller i sig om man jämför med 1964 års val, där Stockholm, Stockholms län och fyrstadskretsen exempelvis erhåller flera mandat än de riksproportionellt riktiga, medan Gotland, Blekinge, Halland och Jämtland även här blir missgynnade mandatmässigt sett. När man nu inför ett nytt valsystem, som skall ge proportionell rättvisa för hela landet, skulle man givetvis också ha tillsett, att det regionalt inte skulle ha en sådan direkt effekt att det missgynnar de små och gynnar de stora. Jag finner det beklagligt att vid in förandet av nya bestämmelser om fördelningen av mandat utskottet inte sökt bibehålla fyllnadsregeln, så att man även i små valkretsar kan gå till val med den känslan att de demokratiska partierna har en reell möjlighet att bli representerade i den nya riksdagen. Herr talman! Jag yrkar bifall till molionerna I: 768 och II: 971.